Herr talman! Lennart Kollmats har frågat mig om jag avser att verka för ett avtal även med andra spelbolag än de som i dag har tillstånd riktat till svenska spelare, om jag avser att verka för att öppna för ytterligare pokerspel på nätet när det inte är utklarat vad Svenska Spels inträde på den marknaden inneburit samt vad jag avser att göra för att klara ut vilka åldersgränser som ska gälla för olika spel. Lotteriutredningen lade fram sitt slutbetänkande Spel i en föränderlig vä rld den 27 januari 2006. Som ett alternativ till den nuvarande regleringen presenteras i betänkandet en licensmodell. Det är min avsikt att remittera betänkandet i sin helhet, och jag vill inte föregripa remissförfarandet genom att vidta några åtgärder i enskilda frågor innan remissinstanserna har fått tillfälle att yttra sig. Ett antal ansökningar har inkommit till Finansdepartementet avseende Internetpoker. Dessa ansökningar bereds för närvarande i Regeringskansliet. Jag vill därför inte uttala mig i denna fråga innan dessa ärenden är färdigberedda. Som interpellanten påpekar behandlar Lotteriutredningen inte frågan om åldersgränser. När det gäller åldersgränser vill jag framhålla att de spel som har bedömts vara särskilt känsliga ur spelberoendesynpunkt är föremål för just åldersgränser.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är medveten om att det ibland kan vara svårt att svara när utredningar pågår eller arbete på departementet pågår. Men på något sätt tar nog det här svaret ändå priset. Den förre spelministern var duktig på att glida undan konkreta svar. Jag måste erkänna att jag blev överraskad av att det tycks följa med posten på något sätt. Vi ska väl ändå kunna få till stånd någon form av debatt. Jag utgår från att du har någon åsikt även innan behandling via remiss och arbete i departement. Du har svarat på en fråga. Jag ska återkomma till det. Det var tre ämnen som jag tog upp. Det var alternativa aktörer, pokerspel och åldersgränserna. Jag återkommer beträffande åldersgränserna, eftersom det uppenbarligen var så att du inte tycker att det behövs några förändringar där. Det är möjligt att jag om tiden räcker till också tar upp lite om reklam. Först och främst hoppas jag att du är inne på att ingen här vill ha en oreglerad spelmarknad. Däremot kan jag inte se att det egentligen skulle vara några större problem med att släppa in fler aktörer på marknaden, oberoende av om de är svenska eller inte. I den förra interpellationsdebatten togs upp att det till exempel kunde ske genom ett licensförfarande. Där kan man reglera det mesta. Det är sådant som kostnad för licensen, högsta insatser, åldersgränser, reklambegränsningar, hänvisningar till spelberoendeföreningar etcetera, om man inte redan har detta lagreglerat. Det ena utesluter faktiskt inte det andra. När det gäller andra spelaktörer finns de redan här i praktiken. Det känns därför som att det skulle vara betydligt bättre att säga rakt ut: If you can't beat them, join them . Ta ett seriöst resonemang med bolagen och hör om det finns några möjligheter att komma överens. Jag är övertygad om att det skulle fungera med åtminstone några av de här spelföretagen. Så till den andra delen. Jag är allvarligt bekymrad över den oerhört snabba utbredningen av pokerspelet. Det är något som vi uppenbart delar. Det hörde jag här. Det är ingen tvekan om att det omsätts väldigt mycket pengar på Internetsajter som inte är svenska. Jag hörde häromdagen att Svenska Spel uppskattar att det spelet omsatte 10 miljarder redan år 2005, och kontrollen är som sagt liten. Så långt tror jag att vi är överens om att det inte är bra. I höstas gav regeringen Svenska Spel möjlighet att starta poker på nätet. Det var med blandade känslor jag såg det. Jag är bekymrad över hur pokerspelet breder ut sig, och jag är bekymrad över den lilla kontrollen. Jag såg därför ingen anledning att då protestera mot beslutet. Nu har det kommit in ytterligare ansökningar. Bland dem finns också ansökningar från ett parti och dess ungdomsförbund som står ministern nära. Svenska Spel har så långt jag sett ännu inte kommit igång med sitt pokerspel på nätet. Jag vill fråga om du anser att det över huvud taget är rimligt att inom det närmaste året ens pröva andra ansökningar innan vi vet vart utvecklingen barkar hän. Jag ska i och för sig inte anklaga dig för att ditt parti försöker komma in på den här marknaden, men just nu är pokermarknaden tämligen sjuk. Det måste väl rimligen kännas egendomligt att Socialdemokraternas spelpolitik kan sammanfattas i att man inte vill tillåta konkurrens men själva startar nätpoker. En social spelpolitik brukar ju betyda att man begränsar tillgången till spel, särskilt för ungdomar, inte att man profiterar på andras elände. Här har det nyligen varit en annan interpellationsdebatt med Morgan Johansson också om spelmissbruk. Men ni måste väl rimligen fundera på hur man utvärderar Svenska Spels inträde på pokermarknaden. Jag undrar hur den planeringen ser ut. Åldersgränserna, herr talman, tar jag upp i nästa inlägg.
Herr talman! För att börja med det sista har ju inte Svenska Spels pokernätsajt startat än. Den kommer att starta ganska snart, så det finns ju tid att fundera lite grann på detta. Jag har ju nyligen tagit över de här frågorna, så jag håller till stor del på att sätta mig in i alla de krångligheter som finns just på spelmarknaden. Om Lennart Kollmats tycker att jag var otydlig för övrigt, kan jag vara ordentligt tydlig med att jag tycker att det ska utvärderas ordentligt vilka effekter åldersgränserna får. Jag kommer att återkomma till på vilket sätt vi ska följa upp detta och om den argumentation som jag också förstod att Lennart Kollmats stod bakom eller åtminstone inte hade någon annan åsikt om gäller när den prövas i verkligheten, om den fungerar på det sätt som var tänkt. Jag tror att vi är överens om, Lennart Kollmats, att om inte trycket från pokersajter funnits från en helt oreglerad marknad som strömmar in i Sverige, hade det väl heller aldrig varit tal om att Svenska Spel skulle starta nätpoker. Det tror jag att vi kan vara överens om. Det här är ju mycket att laga efter det läge som råder och att försöka mildra effekterna av den här utvecklingen, som tydligen ingen av oss egentligen tycker är speciellt lustig. Som jag sade i den förra interpellationsdebatten är det den här formen av oreglerat spel som väller in som ligger till grund för de stora problemen. Det som jag tycker ska prövas ordentligt i det spår som Francke har pekat på när det gäller licensförfarande, och som gör att jag inte vill ha en bestämd uppfattning om detta, är om licensförfarandet kan lösa problemet med det helt oreglerade spelet eller om vi ska ha fler aktörer och ha problemet kvar. Jag tycker att det ska prövas ordentligt hurdant det ser ut. Runt räknat finns det i dag, påstår de som vet betydligt bättre än jag, 2 000 spelsajter på nätet. Om ett licensförfarande på något sätt skulle begränsa problematiken eller om vi skulle ha den bestående tycker jag ska prövas ordentligt i ett remissförfarande. Sedan kan jag ta ställning till om vi ska titta vidare på om det spåret kan vara en lösning. Andra vägar som diskuteras, och som också Francke tittat på, är om man kan begränsa penningtransaktioner i nätspel. Jag tycker att det är ett spår som man också kan fundera på om man ska titta närmare på. Det finns också ett ansvar när det gäller de som sköter transaktioner - banker, kortföretag och så vidare - om de medverkar i en verksamhet som inte är förenlig med svensk lag. Hur kan vi hantera det och få ett bättre tryck på det? Det tycker jag också kan vara intressant att titta vidare på. När det gäller Kollmats tredje fråga om åldersgränser finns det olika åldersgränser enligt svenskt system. De har kommit till på lite olika grunder historiskt sett. Det är kanske inte helt kristallklart i alla delar hur det ser ut. Det finns olika åldersgränser för olika spel. Jag tycker att också den frågan skulle kunna belysas bättre och är beredd att ta med den. När vi efter det att remissförfarandet är klart och ser om vi behöver gå vidare med frågor, skulle vi kunna sätta mera fokus också på det svenska åldersgränssystemet. Om det är optimalt som det ser ut eller om vi skulle kunna ha en reglering som är bättre än i dag är en fråga som jag mycket väl kan hålla dörren öppen för att titta vidare på.
Herr talman! Det var bra att Sven-Erik Österberg tog upp detta med åldersgränserna. Jag har en partikamrat från Dalarna, Daniel Nilsson, som för något år sedan var inne och tittade just på åldersgränserna. Då var det 13 av Svenska Spels 22 spel som inte hade någon åldersgräns nedåt alls. Tycker du verkligen att det är okej att barn och ungdomar i alla åldrar spelar på spel som inte har någon åldersgräns? Jag gissar att du känner till hur det var en tid tillbaka med fotbollstipset. Förr lämnade man in tipset före kl. 18 på onsdagskvällen och matcherna började på lördagen eller söndagen. Det var inget snabbt spel. Det är ju snabba spel som skapar det spelberoende som är värst. Nu kan man spela fram till minuten före avspark i praktiken. Det är ju en helt annan sak än när tipset infördes och det var tipshysteri någon gång på 30-talet. Vi har åldersgränsen 18 år för Jack Vegas och Miss Vegas, och det tycker jag är bra. Det är bra också att det är åldersgräns på 20 på kasino. Men jag har en fundering - jag gladde mig åt att du kan tänka dig att ta upp det här, men jag tycker att det är ganska bråttom - och det är att införa en generell 18-årsgräns för spel och att sedan låta Lotteriinspektionen göra bedömningar om man kan sänka gränsen till 15 år för olika spel. Lägre än så tycker jag faktiskt inte att det finns skäl att gå. I så fall tycker jag att man jobbar riktigt förebyggande. Just Lotteriinspektionen, som ju har översynen av de här spelen och också har kontakt med Folkhälsoinstitutet, skulle kunna bedöma vad det är som påverkar när det gäller spelberoende. I övrigt tycker jag att det var väldigt bra det du sade, att en utvärdering behöver göras. Pokerspelet är ett stort bekymmer. Spel kan ju för många vara väldigt roligt, och är det för de allra flesta. Det stora bekymret som har uppkommit nu med pokerspel skvätter ju över på nästan alla andra spel också, och det blir en negativ stämpel på något som för så många faktiskt är positivt. Men då måste vi, precis som vi gör med alkoholen, ta tag i hur vi förebygger missbruk. När det gäller reklamen har vi ju tagit klar ställning. Vi ska inte göra spritreklam i Sverige. Vi hade tidigare ett vinreklamförbud, som i och för sig är mer eller mindre borta i dag. Då tycker jag att det är lite märkligt att det finns spelföretag som har tillstånd i Sverige, inte minst också Svenska Spel, som har rätt att göra tv-reklam i kanaler som sänds från andra länder och i, tror jag också, TV 4. Är det något att fundera över att ta bort tv-reklamen, som ju har väldigt stort genomslag även när det gäller spel, med tanke på riskerna för spelmissbruk?
Herr talman! Jag ska inte säga så mycket mer om åldersgränserna. Jag tror att jag var så tydlig som jag kan vara med att jag tycker att vi ska se över de olika åldersgränserna. Sedan har man av tradition inte haft någon åldersgräns när det gäller lotterier. Det är väl inte heller precis de spelen som är beroendeframkallande, och där finns också något slags internationell praxis. Men vi behöver inte binda oss där. När det gäller åldersgränser kan jag gå Kollmats ganska mycket till mötes. Jag tycker att det är något som vi ska beakta framgent när vi tittar på spelfrågor och det som behöver tittas närmare på i samband med remissomgången. Francke tog också upp marknadsföringsdelen i sin utredning, och jag har själv sagt att jag ibland tycker att marknadsföringen av svenska spel är ganska aggressiv och ger ett intryck av att det är lätt att vinna pengar. Det är klart att syftet är att man ska spela mer och att man ska känna att man har chansen att vinna. Jag tycker att det finns skäl att beakta vad remissinstanserna säger också i den här delen. Sedan har vi en problematik. Som jag sade också i förra interpellationsdebatten får vi inte dra en slöja omkring oss när det gäller svensk spelmarknad och tro att de stora problemen finns där, även om vi ska ha det i fokus. Det vi behöver rikta gemensamma krafter på är hur vi hanterar den spelmarknad som väller in här i Sverige där vi ser de riktigt stora farorna, där det är oreglerat. Inga åldersgränser gäller över huvud taget där för nätpokerspel, och ungdomar och även andra spelar sig i fördärvet. Sedan kan jag inte låta bli att bemöta Lennart Kollmats, fast jag tror att vi är helt överens om det här också. Det finns en oetik i hela pokerspelet. Det berättas också för mig hur det går till. Man pratar ju om både hajar och fiskar här. De som är riktigt slipade går omkring på de här sajterna och går så att säga in där de snälla fiskarna finns, alltså där de oerfarna spelarna finns. Det är där man har chansen att kamma hem potterna och vinna pengar. Man snurrar runt på de här sajterna och letar sig fram. Utifrån rent mänskliga och humanistiska värderingar, vilket är viktigt när man ska stå för det här, tycker jag att detta framstår som väldigt oetiskt. Man kan tänka lite grann på det, när pokermiljonärer som har spelat på de här sajterna visar upp sig i medier och sådant, och på vilka det är som har betalat de pengar som ligger bakom. Så det finns mycket som är trist. Därför finns det också skäl att fundera vidare på hur vi kan styra upp det här, reglera det här så att man tillfredsställer ett spelbehov som finns på ett sätt som följer regler och som går till väga på ett etiskt och bra sätt. Ett av skälen till att Svenska Spel fick den här möjligheten är ju just att de har en reglerad marknad. Man vet att om man spelar där finns det begränsningar när det gäller insatserna, men framför allt vet man också att man har ett rättsskydd som konsument och som spelare på ett annat sätt än när man går ut på någon av de andra 2 000. Alla är naturligtvis inte sådana. Det finns alla grader. Men man vet aldrig var man hamnar om man går ut på en sajt. Skulle man på något sätt behandlas på ett felaktigt sätt där har man ju ingen rättssäkerhet över huvud taget som spelare. Det kan alltså vara ett spel att spela, om man får uttrycka sig på så sätt. Till sist ska jag också säga att marknadsföringen finns med hos Francke. Det blir också belyst, den del som han har pekat på i sin utredning. Där tror jag också att det är viktigt att se vad remissinstanserna säger innan man absolut har en bestämd uppfattning om hur man ska hantera det vidare.
Herr talman! Jag måste säga, Sven-Erik Österberg, att jag tycker att ditt muntliga besked om åldersgränserna är bättre än det skriftliga. Du är ju beredd att ta tag i det hela. I det skriftliga svaret sade du att du i princip tyckte att det var bra som det ser ut i dag. Det finns ju olika spelformer, och jag hängav mig inte på något sätt åt en lovsång till pokerspelet. Tvärtom beklagar jag att det har blivit den utveckling det har blivit. Men vi måste ändå beakta att det finns de som har glädje av spel över huvud taget. Det var det jag var inne på. Sedan finns det ett spel som enligt Spelberoendes förening är lite extra bekymmersamt. Det är faktiskt ett så, tycker man, harmlöst spel som Bingolotto, beroende på att när det sänds i tv vinner alla. Det finns över huvud taget ingen som förlorar i de programmen. Det är rätt intressant, och det är något att notera. Ja, vi har en spelmarknad som väller in. Men den spelmarknad som väller in kan ju inte mötas med ännu tuffare reklam, ännu mer reklam med högre vinstchanser och liknande. Där tror jag faktiskt att vi är helt eniga. Samtidigt är jag bekymrad. Jag var inne i går - eller förrgår tror jag att det var - på Svenska Spels hemsida. Där ser jag att det fortfarande är så att du får 25 kr eller att du får en trisslott om du vill börja. Jag tycker att den sortens marknadsföring som princip, även om 25 kr inte är så mycket i sig, faktiskt är förkastlig. Man ska få pengar för att börja spela och se om det här fungerar. Det är möjligt att det kommer något om detta i motionsform, eller ännu hellre i en proposition till hösten, efter valet, att vi kan införa något slags generell åldersgräns med undantag i stället för den nuvarande situationen.
Herr talman! Ser Lennart Kollmats till att jag är kvar efter valet så lovar jag att det ska bli proposition om åldergränser. Det kan vi vara överens om. Det kanske inte var riktigt det Lennart Kollmats menade. Det kan vi ta en annan debatt om sedan. Jag tänkte säga att det här med gratislotterier har vi väl alla råkat ut för i någon form. Jag delar Lennart Kollmats syn. Jag tycker att det är ett gränsfall i fråga om marknadsföring. Gratislotterier faller ju utanför lotterilagen. Vi har väl alla fått sådana här kuvert där man vinner på alla tre lotterna. Det är dock inte Svenska Spel som står bakom det, utan det kan vara vilket företag som helst. Men det fordrar någon form av insats och så vidare, vilket leder till att man hamnar i en bokklubb eller vad det är. Där tycker jag att man kan ha verkliga dubier över hur det fungerar. Sedan tror jag att man ska nämna en sak som jag inte håller med Lennart Kollmats om, och jag vet inte riktigt hur han menar heller. Jag tror att det är få som har drabbats av spelberoende när de har spelat Bingolotto, om man säger så. Jag har själv spelat Bingolotto - inte för att jag är speciellt spelintresserad utan för att jag har gynnat den lokala fotbollsklubben och så vidare. Det tar ju en vecka innan man kan köpa en ny lott, och då hinner man återhämta sig efter det spelscenario som varit. Det finns andra saker som är väldigt mycket mer bekymmersamma. Sedan finns det problem också med Svenska Spel. Det gäller hur man möter den här konkurrensen. Man kan bara se vad som tornar upp sig inför kommande fotbolls-VM, hur man spelar på det här, hur man går ut och ger återbäring i vinst med höga procenttal. Där blir Svenska Spel med sina regler utkonkurrerade, och andra tar över. Det är klart att det där är ett bekymmer. Vi får en marknad som är oreglerad som tar över. De reglerade marknaderna, som vi är bekymrade över, tappar andelar. Det är en del av den huvudproblematik som vi också måste hantera framöver. Jag ska göra vad jag kan på den punkten och kommer också att återkomma när remissinstanserna sagt sitt gällande hur vi vill leda det här arbetet vidare för att få en bättre spelsituation i Sverige.